Herr talman! Finansutskottets utlåtande 36 gäller, precis vi nyss hörde, en subsidiaritetsprövning av ett förslag till direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Det kallas PSI-direktivet. PSI-direktivet har till syfte att skapa förutsättningar för en europeisk informationsmarknad. Kommissionen konstaterar att det kvarstår åtgärder i arbetet, och detta instämmer utskottet i. Kommissionen säger också att den ska arbeta vidare med att underlätta vidareutnyttjande av offentlig information. Detta arbete välkomnar vi i utskottet. Men, herr talman, det finns ett stort men: Vi anser att förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprövningen. Det gör vi utifrån att det i direktivet finns förslag på att styra hur enskilda länder ska organisera sina myndigheter. Det skrivs om en övergripande oberoende kontrollmyndighet med särskilda rättsliga befogenheter för utvärdering. Detta strider mot subsidiaritetsprincipen, anser utskottet. Även förslaget om att myndigheten ska godkänna undantag från de föreslagna avgiftsreglerna samt överprövning anser vi inkräktar på den egna nationens ansvar då det kolliderar med medlemslandets konstitutionella förutsättning. Vi anser att dessa frågor hör hemma hos den enskilda nationen, och därför har ett enigt utskott skrivit ett motiverat yttrande från Sveriges riksdag om att detta strider mot subsidiaritetsprincipen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.